Herr talman! Beträffande inledningen har ingen uppgörelse träffats, utan jag ber att få yrka bifall till utskottets motivering. Beträffande tidsgränsen för makes arbetsinsats ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Beträffande arbete i bostaden ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan med den ändring som föranleds av bifall till reservationen 2 av herr Magnusson i Borås m.fl. i motsvarande del. Beträffande tredjedelsregeln ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Beträffande lön till barn ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Beträffande de två punkterna lokalkostnader och tantiem m.m. ber jag också att få yrka bifall till utskottets hemställan. Där föreligger heller ingen uppgörelse.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
I övrigt instämmer jag i herr Wärnbergs yrkanden på de fyra följande punkterna, medan jag däremot beträffande lokalkostnader yrkar bifall till reservationen 4 och beträffande tantiem m.m. yrkar bifall till reservationen 5.

Herr talman! När en ung människa i vårt land skall gå igenom sina rättigheter och skyldigheter är det klokt att ta fram papper och penna för att kunna bena upp problemen. Det är ett virrvarr av åldergränser på olika områden. Om personen i fråga är 15 år kan han eller hon åtalas och ställas till ansvar för brott, men inte förrän vid 18 års ålder blir vederbörande myndig och delaktig av de flesta rättigheterna i samhället. Vid 16 års ålder kan man skrivas in som värnpliktig, men först vid 18 års ålder anses man mogen att i allmänna val ta ställning till frågor som rör samhällslivet. Redan före 16 års ålder jobbar många ungdomar på fritiden och under ferier, men först vid 16 års ålder kan de bli inskrivna i allmän försäkringskassa och erhålla sjukpenning. Vid 16 års ålder har man också rätt att bestämma över egen inkomst, och man kan dåt.o.m. utföra övertidsarbete efter tillstånd av arbetarskydds styrelsen, men man måste vara 18 år för att ha rätt till AGS-försäkring. F. ö. kan tjänsteman först efter fyllda 18 år få exempelvis uppsägningsfråga hänskjuten till tjänstemarknadsnämnden. Efter lång diskussion har myndighetsoch rösträttsåldern sänkts till 18 år, och därmed har de flesta rättigheter erhållits vid den åldern, men fortfarande gäller att man måste vara 19 år för att kunna ta en del av körkortskombinationerna. Man måste t.o.m. vara fyllda 20 år för att ha rätt till utbildningsbidrag från AMS om man söker arbete genom arbetsförmedlingen. Vid 18 års ålder blir man serverad rusdrycker på restaurang, men man måste vara fyllda 20 år för att få inköpa samma drycker från systembolaget om man vill förtära dem hemma. Så risigt är det i fråga om olika åldergränser, och det finns åtskilliga exempel utöver dem som jag här har redovisat. I många fall är bestämmelserna motsägelsefulla och godtyckliga. Dessa förhållanden skapar naturligtvis många problem när det gäller att klarlägga vilka rättigheter och skyldigheter som föreligger. I motionen 206 har vänsterpartiet kommunisterna föreslagit en utredning med uppgift att företa en översyn på samhällslivets alla områden av inom lagstiftningen gällande åldersgränser, som begränsar eller ger ungdomen olika rättigheter. Vi har vidare ansett att på grundval av en sådan översyn en revision av befintliga åldersgränser bör företas i syfte att skapa enhetlighet och en på klart formulerade principer grundad utformning av berörda åldersgränser. Detta borde väl även övriga partier kunna ställa upp på. Tyvärr är inte lagutskottet moget för att ta detta ställningstagande — trots att utskottets egen redovisning talar för en sådan översyn av åldersgränserna. Utskottet pekar på att det i lagstiftningen förekommer en rik differentiering av åldersgränserna. Detta belyser den redovisning som görs i en bilaga till betänkandet med önskvärd tydlighet. Utskottet hävdar att de skilda åldersgränserna bestämts först efter särskilda överväganden och att åldersgränserna inom olika områden har väsensskilda syften. Jag är inte alls säker på att detta är en riktig beskrivning. Tvärtom talar de exempel som jag här anfört för motsatsen. De olika åldersgränserna gäller nämligen inte uteslutande olika områden av samhällslivet. De finns också inom samma område. Vilka särskilda överväganden kan exempelvis leda fram till att man under vissa förutsättningar t.o.m. kan arbeta övertid vid 16 års ålder men först vid 18 års ålder blir delaktig av visst försäkringsskydd eller kan få en uppsägningsfråga hänskjuten till tjänstemarknadsnämnden? Vilka särskilda överväganden leder fram till att man måste nå t.o.m. 20 års ålder för att få rätt till utbildningsbidrag från AMS om man söker arbete genom arbetsförmedlingen? Nej, skall man söka efter ett mönster i denna härva ligger det nog snarare till så som motionärerna hävdar, att de skiftande åldersgränserna är uttryck för en förmyndaraktig inställning till ungdomen.

Om man vill eftersträva så enhetliga åldersgränser som möjligt och om man vill ha åldersgränser som bestämmes under hänsynstagande till de syften de skall tjäna borde man gå på linjen om översyn och revision av åldersgränserna såsom vi begärt i motionen. Den 18 sidor långa bilagan till utskottsbetänkandet om gällande åldersgränser utgör enligt utskottets egen skrivning ingen fullständig redovisning. Är man inom lagutskottet beredd att hävda att alla de redovisade åldersgränserna är bestämda efter särskilda överväganden och att de fyller viktiga syften? Behöver man inte se över dessa och övriga bestämmelser för att uppnå största möjliga enhetlighet? Det är närmast obegripligt att utskottet efter sin fylliga redovisning yrkar avslag på vpk-motionen. I en reservation till utskottsbetänkandet påpekar herr Israelsson att de av utskottet redovisade åldersgränserna sedda som en helhet framstår som orimliga och motsägelsefulla.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

Herr talman! Vid 1973 års riksdag väckte Lena Hjelm-Wallén med bl.a. mig som medmotionär en motion med i stort sett samma syfte som den nu föreliggande kommunistmotionen. Vi påpekade i motionen vad som påpekas i kommunistmotionen och vad som herr Berndtson delvis har gett uttryck för, nämligen att det är ett stort virrvarr av åldersgränser i vår nuvarande lagstiftning. Tanken som låg bakom vår motion och som också kommit fram i diskussionerna vid utskottsbehandlingen den här gången var att åstadkomma en samordning av åldersgränser så långt det är möjligt och att därvid myndighetsåldern i ganska hög grad borde vara riktpunkt för samordningen. Herr Berndtson har gjort en fyllig exemplifiering av vilka olika åldersgränser som förekommer i vår lagstiftning.

Men om man studerar förteckningen litet närmare finner man att det inte är så enkelt att få till stånd en samordning av åldersgränserna. Många åldersgränser är utan tvivel satta efter övervägande om att de skall vara lämpliga just i det sammanhang som de förekommer, och i de flesta fall tror jag att åldersgränserna är motiverade av de speciella förhållanden som råder inom de områden som de olika lagarna berör. Reservanten säger i sin reservation — och herr Berndtson underströk ungefär detsamma — att de motsägelsefulla åldersgränserna måste ses som ett uttryck för en förmyndaraktig inställning. Jag tycker att det är en ganska stor överdrift att påstå att en förmyndaraktig inställning ligger bakom lagstiftningstankarna i de här olika fallen. Jag vågar utan att säga någonting generellt påstå att åldersgränserna många gånger är satta för att skydda barn och ungdom i vissa situationer. Vad jag här har framhållit ger inte uttryck för annat än att det fortfarande finns en rad områden där en samordning av åldersgränserna borde kunna ske och där en sådan också framstår som lämplig och ändamålsenlig. För några av de fall som herr Berndtson nämnde kan jag understryka att det behövs en samordning och att den också förefaller vara ändamålsenlig. Lagutskottet understryker därför i år lika väl som 1973 att önskemålet om så enhetliga åldersgränser som möjligt bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det ankommer således främst på oss, såsom varande den lagstiftande församlingen, att se till att vi i det fortsatta lagstiftningsarbetet tar hänsyn till dessa synpunkter och därmed får till stånd en mera enhetlig utformning av åldersgränserna. Rent personligt vill jag säga att vi bör sikta på att de enhetliga åldersgränserna så långt det är möjligt rör sig omkring myndighetsåldern. Jag tror att det skulle vara en ganska hopplös uppgift för en utredning att överblicka hela det vida fält som framgår av den förteckning som finns bifogad till lagutskottets betänkande och därefter komma fram med ett förslag om hur åldersgränserna skall sättas på alla olika områden. Det är med hänsyn härtill angeläget att riksdagen instämmer i lagutskottets uttalande om att denna enhetlighet bör försöka åstadkommas. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! I flera avseenden understryker herr Hammarberg behovet av en översyn inom det här området, och kvar står den bristande konsekvensen i lagutskottets handlande i och med att man inte vill ge sig i kast med att se över hela denna fråga. Jag har observerat att utskottet refererar till sig självt och omtalar att man år 1973 anförde ”att det skulle vara förenat med betydande svårigheter att inom en utredning erhålla fackkunskap på alla de områden som en allmän översyn av åldersgränserna skulle komma att omspänna”. Detta hade också Göta hovrätt anfört i sitt remissvar. Men detta vill jag ändå, herr talman, hänföra till de obotfärdigas förhinder. Jag tror inte att det är så svårt att få en samlad bild av vad som behöver göras. Jag kan försäkra att enbart det politiska ungdomsförbund som jag själv känner till väl, Kommunistisk ungdom, skulle kunna meddela betydande kunskaper om åldersgränsernas effekt på olika områden för ungdomens vidkommande. Jag är övertygad om att också andra ungdomsorganisationer har följt frågan och kan ge betydelsefulla bidrag liksom även människor som arbetar inom olika områden. Jag är också övertygad om att den sakkunskap och expertis som behövs finns att tillgå. Utskottet menar att olika åldersgränser ibland motiveras med hänsynstagande till den ålder då barn normalt nått en viss psykologisk utveckling. Det påståendet vill jag inte heller godta utan vidare. Att man både kan och måste skaffa sig militär utbildning, utbildning i att döda, t.o.m. tidigare än man kommer i åtnjutande av vissa rättigheter inom arbetslivet kan inte förklaras med den psykologiska utvecklingsnivån. Jag tror att det brister i det avseendet i utskottets eget resonemang. Herr Hammarberg vill inte godta att det är diskriminering och förmyndarattityd mot ungdomen. Jag tror ungdomen själv upplever situationen på det sättet. Det finns en rad områden där man måste undanröja sådana begränsningar för ungdomens vidkommande. Vi har i en vpk-motion, som kommer att behandlas i ett annat sammanhang, tagit upp diskriminering av ungdomen på arbetsmarknaden. Här gäller också gränser för lönesättning som inte är sakligt motiverade och som har en diskriminerande effekt. Jag tror att det är angeläget att vi på alla samhällslivets områden undanröjer gränsdragningar som placerar vissa människor, i det här fallet ungdomen, i en sämre ställning än andra. Det måste vara utgångspunkten för diskussionerna även i det här fallet. Låt mig, herr talman, illustrera den situation ungdomen befinner sig i med att hänvisa till en intervju i arbetartidningen Ny Dag, senaste numret, där ett ungt par beskriver sin situation. Han är värnpliktig och hon studerande. ”Elisabet är 19 år och för ung för att få studielån. För studier på gymnasienivå måste man vara 20 år för att beviljas lån. —- När vi ansökte om bidrag från familjebidragsnämnden som har hand om värnpliktigas bidrag, redovisade vi våra inkomster och påpekade att Elisabeth bara har sina 150 kronor i månaden och att hon inte kan få lån. Men dom svarade ändå, att "i rimlighetens namn anser vi att hon ska betala halva hyran". Men vad ska hon betala med? —- Vi är portade överallt. Vi kan inte få socialbidrag, därför att Elisabeth studerar, vi kan inte få bidrag från familjebidragsnämnden, därför att vi inte är gifta, vi kan inte få studielån därför att Elisabeth är för ung ... —- Det känns så snett.” Hur länge skall man hålla på att behandla ungdomar på detta diskriminerande sätt på olika områden i samhället?

Herr talman! Herr Berndtson säger att ungdomen upplever det som en förmyndarmentalitet från lagstiftarnas sida. Det kan vara en sak, men vad jag sade var att jag inte trodde att det verkligen var ett uttryck för någon speciell förmyndarmentalitet hos lagstiftarna när dessa åldersgränser införts. Man har gjort det efter överväganden och sagt sig att det i det speciella fallet kan vara nödvändigt med en viss åldersgräns som skydd för barn eller ungdom. Sedan säger herr Berndtson att konsekvensen väl hade bjudit att utskottet hade gjort en översyn. Jag försökte i mitt första inlägg säga att den utredning som skulle göra den översynen skulle få ett nästan omöjligt jobb.

Det är inför detta som vi i utskottet har hesiterat när tanken på en översyn framförts. Sedan kan det låta som om vi har en mängd olika gränser. Det finns olika gränser, men ett studium av den här förteckningen visar också att 18-årsgränsen har slagit igenom i mycket hög grad i lagstiftningsarbetet på olika områden. Från utskottets sida vill vi därför understryka att det förenhetligande som redan skett bör fortsätta, och att vi bör ge akt på detta i vårt fortsatta lagstiftningsarbete.
Herr talman! Ungdomens upplevelser av detta virrvarr på lagstiftningsområdet är ju rätt naturliga. Innan man svarar på om dessa skiftande och inbördes motsägelsefulla åldersgränser är motiverade eller inte, bör man väl göra en översyn som vi i motionen har begärt. Den översynen får också ge svar på om det är möjligt att finna en för alla områden lika åldersgräns eller om något undantag måste finnas under speciella betingelser. Men nu har vi en enorm flora av olika åldersgränser. Jag är övertygad om att den rikhaltiga flora av bestämmelser som i dag finns icke är motiverad. inflytande på de militära förbanden

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har på nytt rest kravet på fullständiga demokratiska frioch rättigheter för de värnpliktiga. Sammanfattningsvis innebär det rätt för de värnpliktiga att bilda intresseorganisationer som ges förhandlingsrätt beträffande de värnpliktigas intressefrågor. Vidare rätt för de värnpliktiga att öppet bedriva facklig och politisk verksamhet inom förläggningarna — rätt att anordna fackliga och politiska möten på förbanden. Fackliga organisationer och politiska partier måste få rätt att anordna möten inom förläggningarna. Vi betraktar det som en stor orättvisa att de värnpliktiga i hög grad undanhålls facklig och politisk information. Enligt vår bestämda mening är det hög tid att ge de värnpliktiga samma demokratiska frioch rättigheter som samhällets övriga medborgare. Försvarsutskottet har i år liksom tidigare år avslagit motionskraven. Man anser att det inte alls är så illa ställt inom det svenska försvaret beträffande demokratifrågorna som motionärerna, dvs. vårt parti, gjort gällande. Förekomsten av samråd och en årligen återkommande värnpliktskonferens skulle enligt utskottet vara ett uttryck för allvarliga strävanden att ge de värnpliktiga ett reellt medinflytande på den egna verksamheten. Så säger utskottet, Vänsterpartiet kommunisterna delar inte försvarsutskottets uppfattning att samrådsförfarandet på förbanden och sammankallandet av värnpliktskonferens varje år skulle ha lett till ökat inflytande på den egna verksamheten för de värnpliktigas del. Samråden fungerar på ungefär samma sätt som företagsnämnderna i arbetslivet. Man får lov att prata och föra fram synpunkter, men det slutgiltiga ställningstagandet, bestämmandet, ligger ändå hos förbandsledningen och i de flesta fallen hos förbandschefen. Beträffande företagsnämnderna i arbetslivet gäller samma principer. Värnpliktsriksdagen fungerar på samma sätt. Man får diskutera de värnpliktigas problem och intressefrågor, men någon reell möjlighet att förverkliga de krav på förbättringar som man kommer fram till har inte de värnpliktiga. Det blir således bara ett diskussionsforum — ingenting annat. De krav som vi i motionen 264 har rest har ett massivt stöd bland de värnpliktiga. Det framgår klart av de krav som de värnpliktiga i dag reser och som de aktivt arbetar för på förbanden. Försvarsutskottets ledamöter har naturligtvis uppfattningen att man allvarligt strävar efter att ge de värnpliktiga ett reellt medinflytande, men den uppfattningen har inte gått hem hos de flesta officerare i det svenska försvaret. De som driver de värnpliktigas intressefrågor och skapar aktiviteter på förbanden runt dessa krav drabbas ofta av bestraffningar i form av disciplinära åtgärder av olika slag. Här har officerarna stora möjligheter att använda sig av maktmedel efter eget gottfinnande. Det rättssystem som tillämpas inom det militära ger nämligen stort utrymme för godtycke. Det tillgodoser uteslutande regementsledningens intressen. Detta system är helt jämförbart med det som tillämpas på fängelserna i vårt land. Göran Elwin — docent i straffrätt vid Uppsala universitet — säger följande om rättssystemet i det militära: I det militära bryter man mot fyra av den civila rättvisans huvudprinciper. Öppenhet. — Insyn från allmänheten vid förhandlingar. — Krav på oavhängighet. — Kontrollprincipen. I det militära systemet är heller inte klart utformat vad laglydnadsbrotten innebär. Lagreglerna är så vaga att man kan använda dem för ingripande mot misshagliga personer. Det finns flera bevis på att man använt dessa mot personer som verkat aktivt inom det militära. Docent Elwin jämför dessa bestämmelser med haschlagstiftningen i USA. Han säger: ” Man låter de flesta gå fria men använder haschparagraferna för att sätta åt misshagliga individer.” Det här militära rättssystemet — om man nu skall kalla det så — har angripits av många, inte minst av de värnpliktiga själva, men också av andra. Advokater har uttryckt sin förvåning över att man verkligen har stannat vid ett så ålderdomligt rättsförfarande som det som nu gäller inom det militära. Advokat Olof Arvidson säger följande: ”I det militära systemet är inte bara polis och åklagare samma person utan till råga på allt domaren. Det är ju faktiskt den som brottet begåtts mot som sitter och dömer.” Vidare säger Arvidson: ”Den värnpliktige har aldrig någon chans till prövning innan straffet går i verkställighet. Det västerländska rättssystemet förutsätter en sådan chans.” Det västerländska rättssystemet bygger på att polismyndighet, åklagare och domstol hålls isär. Inom det militära är det en och samma myndighet. Enligt vår mening är detta helt otillfredsställande. För att få en ändring till stånd måste de värnpliktiga själva få ett avgörande inflytande på sin egen situation. Man kan inte i längden utestänga demokratin från förbanden. De värnpliktiga måste tillerkännas samma demokratiska frioch rättigheter som gäller i samhället i övrigt. Det kan endast ske genom att de tillerkänns rätten till facklig organisering. Deras intresseorganisation måste få en reell förhandlingsrätt. Det måste bli ett stopp på disciplinära åtgärder mot dem på förbanden som aktivt företräder de värnpliktiga och driver deras intressefrågor. De värnpliktiga måste få rätt att på förbanden bedriva facklig och politisk agitation utan inskränkning. Avsaknaden av dessa elementära rättigheter är rent diskriminerande. Ett bifall till vår motion 264 står helt i överensstämmelse med de värnpliktigas väl dokumenterade krav på demokratiska frioch rättigheter. Herr talman! Med hänvisning till det anförda och till vad som sägs i vår motion yrkar jag bifall till densamma.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 22, vari yrkas avslag på vänsterpartiets kommunisternas motion 264, är enhälligt. I motionen påstås bl.a. att det råder total avsaknad av demokratiska frioch rättigheter på de militära förbanden. Herr Hallgren har här spunnit på samma tema. Alla som över huvud taget är intresserade av de värnpliktigas utbildning vet att detta påstående inte är sant. På det värnpliktssociala området sker en snabb utveckling. En anpassning av den militära verksamheten till civila normer eftersträvas. Samverkan och medinflytandet syftar till en aktiv gemensam insats av såväl anställda som värnpliktiga. Denna utveckling borde leda till ökad tillfredsställelse under utbildningsarbetet och till ökad motivation hos anställda och värnpliktiga. Men vi måste komma ihåg att om den militära utbildningen skall ha någon mening, måste såväl värnpliktiga som befäl väl uppfylla de krav som deras uppgifter i krig innebär. Anpassningen till civila normer, samverkan och medinflytande måste kombineras med ett krav på effektivitet och realism. Försvarsutskottets ledamöter har fortlöpande kontakt med de värnpliktigas utbildning genom besök på militära förband och även genom samtal med företrädare för de värnpliktiga och de känner väl de värnpliktigas miljö. Herr Hallgren visar i denna debatt ånyo att de svenska kommunisternas intresse för det svenska försvaret främst kommer till uttryck när det gäller att understödja missnöjesyttringar och klandra dem som är verksamma inom det svenska försvaret. Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Hallgren: Hur vill herr Hallgren förklara för mig och kammaren att kommunisterna i länder, där kommunisterna är i minoritet, praktiskt taget alltid understödjer missnöjesyttringar mot försvaret och misstänkliggör inom försvaret verksamma medan något liknande inte synes förekomma i de länder där kommunisterna är i majoritet? Sådant förvånar många med mig. Herr talman! Det gläder mig att ett enigt försvarsutskott tagit avstånd från de hätska utfall mot den svenska befälskåren som görs i motionen 264. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har full förståelse för att herr Petersson i Gäddvik, som ju företräder moderata samlingspartiet och den konservativa linjen, har åsikten att allt fungerar bra inom det svenska försvaret beträffande demokratiseringsprocessen. Men är det inte så, herr Petersson, att hela den här debatten om demokratiseringen av samhället och arbetslivet har stannat utanför förbandsgrindarna och helt enkelt inte vunnit insteg där? Vi anser det.

Hade jag haft tillgång till erforderligt material, hade vi naturligtvis kunnat ta upp en debatt om det nu. Faktum är, enligt vad jag känner till om de här frågorna, att ide kommunistiska länderna står försvaret under demokratisk kontroll — under hela folkets kontroll — men det gör det däremot inte här i landet på samma sätt. Att utskottet helt har avstått från att argumentera mot de jurister som har uttalat sig om att det råder olidliga förhållanden när det gäller rättssystemet och bestraffningssystemet inom det militära området säger herr Petersson ingenting om. När jag åberopat en docent i straffrätt, som säger att dessa förhållanden är orimliga, svarar herr Petersson inte på det utan hänvisar bara till ett enhälligt betänkande. Det är klart att utskottet är enigt, eftersom kommunisterna inte är representerade där! Herr talman! Jag vill än en gång yrka bifall till motionen.
Herr talman! Herr Hallgren var vänlig nog att påpeka att jag i den här debatten företräder ett enigt utskott och att vi också i betänkandet har gett exempel på de strävanden som pågår för att ytterligare demokratisera försvaret men att där också angetts vilka begränsningar som finns på detta område. Till sist vill jag tacka herr Hallgren för det upplysande svaret på min fråga.
Herr talman! Jag har aldrig förnekat att de strävanden som man här talar om finns i försvarsutskottet och bland dess ledamöter, men de har tyvärr inte anammats av officerarna i det svenska försvaret. Det blir de värnpliktiga lidande på — de har inte fått någon utökning av demokratiska rättigheter över huvud taget. Det enda de värnpliktiga har fått är rätt till samråd, men inte till något bestämmande. De har rätt att träffas en gång om året för att resa krav, men de kan aldrig ha någon reell chans att förverkliga de krav som de ställer. Det kallar inte jag för några demokratiska rättigheter!

Herr talman! I det betänkande från försvarsutskottet som vi nu skall behandla ”avverkas” en motion från vpk, nr 1163. I den krävs vissa ändringar i bestämmelserna om vapenfri tjänst.

Vi menar också att en förlängning av tjänstgöringstiden utöver den normala för dem som har vapenfri tjänst inte är särskilt starkt motiverad och att man därför borde kunna ha samma tjänstgöringstid för de vapenfria som för dem som bär vapen. Den lag som reglerar vapenfri tjänstgöring trädde ju i kraft den I oktober 1966. Den tillkom i samband med en kraftig ökning av ansökningarna om vapenfri tjänst. Om man studerar i vilken riktning de beslut gått som har fattats inom nämnden, så finner man att de som har religiösa skäl för att få vapenfri tjänst i mycket stor utsträckning också får vapenfri tjänst. Bland dem som anför etiska eller andra skäl är det förhållandevis få som beviljas vapenfri tjänst. När det gäller religiösa skäl ligger bifallsnivån på omkring "v , men när det gäller andra skäl ligger den bara på ungefär 31 "+. Knappt en tredjedel av ansökningarna blir alltså beviljade på den grunden. Vi yrkar att man skall utvidga grunden för att kunna få vapenfri tjänst, och vi tror att det kan ske utan några vådor för det svenska försvaret. Jag tror inte att vi riskerar en sådan massflykt från tjänst med vapen att det skulle vara till men för försvaret om man skulle bifalla de krav som vi har ställt i motionen. Herr talman! Jag kan inskränka mig till det jag har sagt och yrkar bifall till motionen. Eftersom vi inte är representerade i försvarsutskottet kan det inte föreligga någon reservation.

Herr talman! Det är högst beklagligt och otillfredsställande att behöva bevittna att ett antal unga män i 20-25-årsåldern döms till fängelse därför att de av samvetsskäl inte anser sig kunna använda skjutvapen och vara med i den militära utbildningen. En ungdomsledare, som står mitt uppe i arbetet i en ideell eller kristen ungdomsorganisation, måste lämna detta för att han skall i fängelse. Och det därför att hans samvetsbestämda handlande — att vägra använda vapen — strider mot en av samhället stiftad lag. Det är, herr talman, orimligt. Vi har alla förpliktelser mot samhället, men de får aldrig drivas så långt att de kränker den enskildes samvete. Jag försvarar inte dem som vägrar att ta sin del av vårt gemensamma ansvar för samhället och för varandra. Däremot vill jag försvara dem som i och för sig är beredda att göra sin insats och ta sitt ansvar fastän de av samvetsnöd begär befrielse från militär vapentjänst men vägras detta och döms till fängelse. På 1800-talet dömdes unga frikyrkomän och frikyrkokvinnor därför att de hade en avvikande trosuppfattning. Nu handlar vi på samma sätt mot en annan grupp ungdomar. Jag anklagar givetvis inte dem som dömer enligt gällande lag, med konsekvens att unga skötsamma människor i sådana här fall tas in på våra fängelser. Det är i stället den lag som leder till det här — dvs. vapenfrilagen —- som måste ändras. Nu sitter ju en utredning och arbetar med saken och förväntas komma med nya förslag. Men under tiden hinner ytterligare ett antal ungdomar dömas och kränkas på grund av vårt, som jag tycker, hårda militära synsätt Jag hoppas därför att riksdagen snart skall få tillfälle att ändra på det här mycket otillfredsställande förhållandet. För många vapenvägrare ges i dag inget annat alternativ än fängelse, och det är inget bra alternativ för någon. Jag beklagar regeringens brist på förståelse när man inte kan medge att fängelsedomar ej skall utdömas i avvaktan på utredningen och på förslag till ändring av vapenfrilagen. Det borde vara möjligt att åstadkomma den liberaliseringen. Detta, herr talman, leder fram till att jag stöder flertalet av de synpunkter som har framförts i vpk-motionen 1163. Men jag kan inte instämma i den indirekta kritik som i motionen riktas mot vissa företrädare i vapenfrinämnden — det är jag angelägen att understryka — och det gör att jag vid en eventuell votering kommer att avstå från att delta i omröstningen.
Herr talman! Som framgår av försvarsutskottets enhälliga betänkande nr 25 är vapenfrilagen och därtill anknutna författningar under utredning. Alla de punkter som herr Hermansson m.fl. i motionen 1163 särskilt nämner och som herr Israelsson och även herr Ekinge delvis varit inne på är under utredning — de berörs av utredningens kommande förslag. Utredningen beräknas slutföra sitt arbete under det här året, och med det förhållandet i minnet yrkar jag, herr talman, bifall till försvarsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag fick instämmande på väsentliga punkter av herr Ekinge. Han instämmer dock inte i, som han säger, den indirekta kritiken av vapenfrinämnden. Men den kritiken tror jag inte är så allvarlig. Kritiken bygger närmast på att de riktlinjer som vapenfrinämnden har att gå efter är sådana att nämndens ledamöter inte kan handla mycket annorlunda än de gör i dag. Ordföranden i utskottet, herr Petersson i Gäddvik, hänvisar kort och gott till att det pågår en utredning. Det gjorde för resten också herr Ekinge. Jag är naturligtvis medveten om att en utredning pågår. Nu fick jag upplysning om att utredningens förslag skall komma relativt snart, och det kan vara glädjande. Men om alla här i riksdagen skulle avstå från att yrka någonting därför att frågorna är under utredning skulle vi inte som nu ha ungefär 2000 motioner, utan antalet skulle bli väsentligt lägre. Man kan inte alltid avstå från att ställa krav därför att en fråga råkar vara under utredning, om det föreligger klara indikationer på att väsentliga förhållanden behöver ändras. Om vi nu får vår motion avslagen hyser jag i alla fall den förhoppningen att en utredning ganska snart lägger fram ett förslag i den riktning som motionen kräver, så att våra krav blir i väsentliga delar tillgodosedda. Herr talman! Jag vidhåller givetvis mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Det har i denna debatt gjorts en del påståenden som ger mig anledning att här ta till orda, även om det kan sägas att jag är part i målet eftersom jag har tillhört vapenfrinämnden sedan dess tillkomst. I sin egenskap av domstol dömer vapenfrinämnden så gott den någonsin kan i enlighet med gällande lag och de tillämpningsföreskrifter som finns utfärdade. Jag vågar dock av personlig erfarenhet påstå att lagens tillämpning undan för undan under de gångna åren har förändrats. Detta är väl också ganska naturligt. Jag vågar vidare påstå att tillämpningen genom åren har blivit mer och mer liberal. Därför är det nu lättare att få vapenfri tjänst än det var när lagen först började tillämpas. Sedan hoppas jag att jag missuppfattade herr Ekinge när han talade om att det inte finns något annat alternativ än att gå i fängelse, när man ansöker om vapenfri tjänst men får sin ansökan avslagen. Undantag görs nämligen generellt för dem som är Jehovas vittnen och som är i vederbörlig ordning döpta. Det är ett önskemål att motsvarande eller liknande bestämmelser kan tillämpas i andra fall sedan utredningen har utfört sitt uppdrag. Jag delar nämligen personligen herr Ekinges uppfattning att det är synnerligen otillfredsställande att vi skall ha fängelsestraff för sådan här vägran att bära vapen. Klart är att samhället ofta av sina medborgare kräver personliga uppoffringar som i vissa fall är nog så betungande. Skillnaden i detta fall är den personliga, inre övertygelsen, som gör att en del människor kan råka i en svår konfliktsituation. Det är också utgångspunkten för vår bedömning i sådana här frågor. De siffror som Per Israelsson anförde tyder ostridigt på att religiösa sökande har fått sina ansökningar bifallna i större utsträckning än personer som på andra grunder har sökt vapenfri tjänst. Det råder ingen tvekan om att så förhåller sig. Jag gissar att nämnden har funnit att den inre övertygelsen är mera företrädd i de religiösa fallen, men därav kan man inte dra några generella slutsatser. Helt klart är också att antalet beviljade ansökningar från dem som inte anfört religiösa skäl har ökat väsentligt under åren. Vi får väl nu lugna oss till dess utredningen har lagt fram sitt förslag, men jag är ganska övertygad om att opinionen ute bland människorna är sådan att man kommer att kräva att vi här i riksdagen tar allvarligt på det argumentet att vi inte rimligen bör utkräva fängelsestraff för vägran att bära vapen utan att vi måste hitta andra former. Herr talman!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

Herr talman! Herr Svanström sade att han har uppfattningen att det är lättare nu än tidigare att få vapenfri tjänst. Jag är inte helt övertygad om det. Det är lätt att säga så. Men de många brev, skrivelser och telefonsamtal som jag får både från personer som åberopat religiösa skäl och från personer som åberopat etiska skäl och som vägrats vapenfri tjänst har inte givit mig intrycket att det i dag är en mer liberal behandling. Herr Svanström påstod vidare att det finns alternativ till fängelse och åberopade då situationen för Jehovas vittnen. Jag tycker att det är närmast genant att göra det. För övriga medborgare i vårt land finns, om de vägras vapenfri tjänst, inget annat alternativ än att bli inkallade i vanlig ordning. Vidhåller de då sin samvetsbestämda övertygelse måste de skickas hem, och så småningom blir det en domstolsförhandling, och där döms de till fängelse. En månad första året, två månader andra året osv. För dem kan jag inte se något annat alternativ än fängelse. Känner herr Svanström till något annat, skulle jag vara glad att bli rättad på den punkten. Indirekt säger herr Svanström att om man går in i Jehovas vittnen och låter sig döpas enligt deras trosuppfattning blir man automatiskt befriad. Jag tycker det är en mycket svag argumentation. Jag sade i mitt anförande att jag inte riktar kritik mot dem som har att döma enligt gällande lag. Jag förbigick då vapenfrinämndens handlande, och det med skäl. När det gäller handläggningen i vapenfrinämnden har jag den mycket bestämda uppfattningen att det på många punkter skulle vara önskvärt med en annan praxis. Unga män som vägrats vapenfri tjänst bereds sällan tillfälle att framlägga sina synpunkter inför nämnden, bereds aldrig möjlighet att vid undersökningar eller inför nämnden biträdas av någon som kan styrka deras uppfattning. Över huvud taget får man ofta när man läser handlingarna i sådana här ärenden intrycket att de får en synnerligen summarisk behandling. Men jag anklagar inte vapenfrinämnden i och för sig. Den har en instruktion, och den instruktionen behöver ändras. Det är uttryck för brister i rättssamhället att unga redbara människor över huvud taget kan dömas till fängelse. Vi har allesammans uppfattningen att fängelse inte är bra för någon. Och här skall man alltså dömas till fängelse efter summariska genomgångar! Det beklagar jag verkligen. Herr Svanström sade vidare att vi kräver personliga uppoffringar av alla. Ja, visst gör vi det. Ingen av oss vill väl att någon grupp skall tas undan från de vanliga uppoffringar som vi alla måste göra för vårt samhälle. Måhända borde ingen få möjlighet att vägra utbildning i vapentjänst utan att åläggas längre tjänstgöring än vad som normalt förekommer. Jag finner det inte på något sätt orimligt att man så att säga får kompensera möjligheten till vapenfri tjänst på det sättet. Jag vet av personlig erfarenhet att sådant kan man bära. Jag är glad att herr Svanström har förhoppningen att vi i och med att den nya utredningen framläggs skall få en ny situation. Jag hoppas bara att den kommer snart, och jag hoppas att den mycket snart därefter läggs till grund för en proposition, så att nuvarande förhållanden verkligen rättas till. Till sist, herr talman, några ord till herr Israelsson. Vad han hade sagt om sammansättningen av vapenfrinämnden var inte så illa menat, påstod han. Men när man skriver i motionen att ”vapenfrinämnden, där regelbundet flera representanter för den religiösa åskådningen, i allmänhet präster, haft plats” menar jag att man har gått för långt. Jag tror inte att man när man utser någon till ett samhällsuppdrag först skall fråga vilken religiös åskådning vederbörande företräder. Jag beklagar därför att det står så i motionen. I övrigt finns det verkligen anledning att noga överväga de synpunkter och krav som finns i vpk-motionen. Med hänsyn till den här komplikationen skulle det vara fel av mig att stödja motionen, för då måste jag stödja den i dess helhet. Detta vill jag markera genom att avstå från att rösta.
Herr talman! Sakdebatten är i det närmaste slut. Det är glädjande att kunna konstatera att det av debatten har framgått att den allmänna meningen är att sanktionen fängelsestraff bör försvinna. Jag påminner om vad som står i motionen, att under åren 1968-1975 har totalvägrare tillbringat sammanlagt 400 år i fängelse. Det är något att tänka på. Slutligen vill jag påminna om betydelsen av att alternativa tjänstgöringsmöjligheter väsentligen ökas. Mängden totalvägrare skulle kunna minskas genom att alternativa tjänstgöringsmöjligheter ökar. Om möjlighet till alternativ tjänstgöring, möjligheten att bli beviljad vapenfri tjänstgöring, är begränsad blir det fler totalvägrare som sanktioner sätts in mot. Därför är det ytterst viktigt att det ges vidgade tjänstgöringsmöjligheter på områden som ter sig meningsfulla för dem som begär vapenfri tjänst. Vi säger i motionen att vi t.o.m. kan tänka oss möjligheten att låta dem vara kvar i de arbeten som de har och få samma lön som de värnpliktiga har. Mellanskilinaden skulle då kunna gå till ändamål som anses bra, exempelvis biståndsverksamhet eller konfliktforskning. Möjligheten till en meningsfull sysselsättning är synnerligen betydelsefull.
Herr talman! Jag har aldrig sagt, herr Ekinge, att alternativet är att gå in i Jehovas vittnen och låta döpa sig. Alternativet är naturligtvis att rätta sig efter det domstolsutslag som vapenfrinämndens beslut är. Det händer att vi i samhället i övrigt också får rätta oss efter domstolsbeslut. Herr Ekinge sade att vapenfrinämnden har en mycket summarisk behandling. Jag vägrar att godkänna den rubriceringen på den behandling av ansökningar som nu regelmässigt tillämpas. Först kommer det in en ansökan, sedan utses en utredningsman — en utredare som förvisso i många fall också är en kvinna. Den som har sökt vapenfri tjänst får möjlighet att hos nämnden yttra sig över utredarens synpunkter. Sedan utredaren har tagit hänsyn till de sålunda framförda påpekandena framlägger han ett aveller ett tillstyrkande eller också inget förslag alls. Om utredarens resultat underrättas den som har gjort ansökan, och han får i vanlig ordning möjlighet att inkomma med en påminnelse. Därefter återgår ärendet och genomarbetas av den ansvarige ordföranden och föredraganden. Ordförande är alltid en högt utbildad jurist. Först därefter föreläggs ärendet vapenfrinämnden för beslut. Vapenfrinämnden har därvid att på samma sätt som domstolar i övrigt taga hänsyn till vad som föreligger i målet. Sedan vapenfrinämnden har fattat sitt beslut föreligger möjligheten att överklaga vapenfrinämndens beslut hos regeringen. Jag kan inte inse att detta kan kallas för en summarisk behandling. Sedan är det självklart att vapenfrinämnden, liksom utredare och domare, på bästa sätt får försöka tolka lagen. I fråga om vad som i motionen anförts beträffande sammansättningen av nämnden delar jag helt herr Ekinges uppfattning. Under dessa år, då ledamöterna ofta växlat, har jag inte sett någon väsentlig övervikt åt det håll som man i motionen säger sig ha funnit. Även om jag personligen inte kan yttra mig över sammansättningen av nämnden, anser jag ändå att man bör ha det största förtroende för denna såsom den i dag ser ut. Herr talman! Jag är ledsen att jag tagit kammarens tid i anspråk denna fredagseftermiddag, men jag har ansett det vara rimligt att jag gjorde det men den erfarenhetsbakgrund jag har.

Herr talman! Jag hoppas att ingen av kammarens ledamöter tycker att det är otillfredsställande att vi tar tid i anspråk för att behandla en fråga som ändå gäller, om unga människor skall hamna i fängelse eller inte. Jag kan för min del inte beklaga att vi för den här debatten. Det vore säkerligen orimligt om herr Svanström och jag skulle ha samma uppfattning när det gäller vapenfrinämnden, eftersom han tillhör nämnden och självfallet måste solidarisera sig med den. Vad jag har talat om är möjligheten för dessa unga människor att personligen få framlägga sina synpunkter inför nämnden. Det sker nu ett skriftligt förfarande, och det är i och för sig vanligt.

Jag tror att ett sådant förfarande i mycket hög grad skulle öka nämndens möjligheter att fatta ett riktigt beslut. Det grundliga utredningsförfarandet tycker jag i och för sig i detta sammanhang framstår som alldeles självklart. Men man kan aldrig komma ifrån att om nämnden i dess helhet — när det är fråga om avslag — finge möjlighet att höra sökanden, så skulle det bli mindre av vad jag kallat summarisk behandling i själva nämnden. Delar herr Svanström min uppfattning att det vore ett framsteg om vi fick en sådan ordning?
Herr talman! På den frågan kan jag bara yttra mig för egen del. Jag vill då svara att det vore väl inget fel om man inför sittande nämnd hade större möjligheter att direkt höra sökanden. Vi skulle därmed emellertid få rutiner som kräver ett väsentligt merarbete. Jag vill inte påstå annat än att en sådan ordning ur vissa synpunkter kunde vara önskvärd. Men vi kan ju i nämnden inte riktigt bedöma om vederbörande unge man kommer att totalvägra eller finna sig i det beslut som nämnden fattar. Därför är det inte så rasande lätt att tillämpa en sådan praxis. Personligen hoppas jag att vi, när vi fått den nya lagen, inte skall behöva ha den här formen av straff. Jag upprepar att jag personligen har den uppfattningen att fängelsestraff inte bör tillämpas i det här fallet.

Herr talman! Vårt samhälle kännetecknas av snabba förändringar både i fråga om näringsliv och sysselsättning. Detta innebär också krav på en lagstiftning som ger en tillfredsställande grundtrygghet för medborgarna. Även om en rad av reformer beslutats under senare år inom de områden som handläggs av socialförsäkringsutskottet visar motionernas mångfald att en rad av frågor återstår att lösa. Den sänkta pensionsåldern till 65 år skall ju träda i kraft den 1 juli 1976. Det är egentligen tio år för sent som en följd av att riksdagsmajoriteten år efter år envetet avslagit centerns motiverade krav på en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Här kan man verkligen tala om förlorade år för alla dem som tvingats att slita ner sig i arbetslivet i förhoppning om att hälsa och krafter ändå skulle räcka till så att man orkade hålla ut fram till pensionsåldern — 67 år. Hur många som slitits ner under året efter 65 lär vi aldrig få vetskap om -— att de är många det vet vi. De tunga och lågbetalda jobbens människor, de valkiga nävarnas och blåblusarnas folk har upplevt detta som en bitter och bister realitet. Och hur många kvinnor har inte tvingats att begära förtida uttag när ingen annan möjlighet till försörjning har funnits? Här återfinner vi också de människor som tvingats att utnyttja möjligheterna till förtida uttag av pensionen — när inte ork och kraft räckt längre har det varit den enda lösningen. Med detta har emellertid följt en reducering av den utgående pensionen med 0,6 "» per månad för varje månad före 67 års ålder som det förtida uttaget har skett. Det innebär att den som tvingats att begära förtida uttag vid 65 års ålder har fått en reducering av sin pension under 24 månader med 0,6 "», dvs. 24 Xx 0,6 "ov eller med 14,4 "+. Här skall man lägga märke till att den reduceringen gäller livet ut enligt nuvarande bestämmelser. När den allmänna pensionsåldern den 1 juli i år blir 65 år frågar sig självfallet dessa människor: Skall inte sänkningen av pensionsåldern också gälla oss som gjort förtida uttag? Från den 1 juli gäller att förtida uttag kan ske från 60 års ålder samtidigt som reduktionsfaktorn sänks från 0,6 ”» per månad till 0,5 "., vilket per år räknat innebär en reducering från 7,2 till 6 ".. Det är en förbättring, det skall erkännas. Men den stora frågan är hur det blir för dem som gjort förtida uttag med åtföljande sänkning av den utgående pensionen. Vi menar att här måste en omräkning ske med utgångspunkt i att pensionsåldern 65 år skall gälla för alla. Det innebär att den som nödgas göra förtida uttag skall få sin pension baserad på 65 år som pensionsålder. Den som enligt den nuvarande ordningen gjort förtida uttag vid 65 års ålder skulle därmed få hel pension. Har det förtida uttaget skett vid 64 års ålder skall pensionen reduceras med 0,5 ”» x 12 eller med 6 ". enligt de bestämmelser som skall gälla efter den 1 juli 1976. Menar vi allvar med talet om grundtrygghet och solidaritet medborgarna emellan är det angeläget att denna fråga bringas till en lösning, denna fråga som är så väsentlig för de många människor som av olika anledningar tvingas att göra förtida uttag. Vi menar att denna fråga kan bringas till sin lösning efter de riktlinjer som anförs i reservationen 6, som jag ber att få yrka bifall till. Till utskottets betänkande har tvenne särskilda yttranden fogats från centerledamöterna. Det gäller dels frågan om förtida uttag vid lång intjänandetid, dels frågan om pensionsåldern och pensionsnivån för människor med en jämn inkomstkurva och många arbetsår. Det nuvarande ATP-systemet innebär att 30 intjänandeår ger full pension, varvid som grund för pensionsnivån läggs de 15 bästa åren. Många människor i förvärvslivet har både 40 och 45 år, i en del fall mer, som intjänandetid. Nr 76 För dem gäller att inbetalda avgifter ligger betydligt högre än utgående Fredagen den pension. Att detta är verklighet framgår också av den undersökning som 5 mars 1976 tvenne doktorander gjort under föregående år och som redovisats i tidningen. I Arbetet. Även i tidskriften Social Försäkring refererades deras arbete, under — Vissa delpensionsrubriken ”ATP gynnar högavlönade och högutbildade — det hävdar ett par — frågor m.m. doktorander i tidningen Arbetet”. Jag hänvisar i övrigt till artikeln i denna tidskrift. Denna ojämnhet är ingenting nytt här i världen — inte här i riksdagen heller, skulle jag vilja säga. Vi har många gånger upplevt att den som har det bra skall få det bättre. Den som har det dåligt blir lätt bortglömd. Frågan om förtida pensionsuttag är ett exempel på detta. Vi centerpartister anser att den nuvarande ordningen är otillfredsställande och förutsätter att pensionskommittén i sitt fortsatta arbete undersöker möjligheterna till förbättringar för dem som har lång intjänandetid. Det kan lösas på olika sätt. Det kan ske med pensionsförbättringar. Det kan också ges möjligheter till lägre pensionsålder och till förstärkning av delpensioner. Jag tror att pensionskommittén har möjligheter att finna vägar härvidlag. Därmed är jag framme vid frågan om sänkning av pensionsåldern för yrkesfiskare, varom en motion föreligger till behandling i detta sammanhang. Får jag säga, som jag sagt många gånger tidigare, att om människorna skall få en meningsfull ålderdom måste de få pension vid en ålder då de fortfarande är vitala. Det måste också beaktas i fråga om förtida uttag av pension för särskilt utsatta yrkesgrupper, dit yrkesfiskarna enligt motionen 1975/76:1196 måste hänföras. Det är väl känt att yrkesfiskarna har ett mycket hårt och påfrestande arbete och att det för dem, till skillnad mot vad som gäller för vissa andra yrkesgrupper, är svårt att avtalsvägen åstadkomma lägre pensionsålder. Det måste här också påpekas att det finns en del länder där man har en lägre pensionsålder just för yrkesfiskare. Vi delar motionärernas uppfattning att särskild hänsyn måste tas till yrkesfiskarnas arbetsförhållanden i fråga om behovet av lägre pensionsålder. Men vi menar också, på goda grunder, att de vidgade möjligheter till förtidspension från 60 års ålder som nu finns enligt riksdagsbeslut och där, utöver den medicinska prövningen, särskild hänsyn skall tas till arbetsförhållandena, innebär att yrkesfiskarnas berättigade krav på lägre pensionsålder skall kunna tillgodoses inom ramen för förtidspensioneringen. Därest detta icke kan ske på tillfredsställande sätt — möjligheterna finns ju, som jag nyss framhöll — får vi återkomma med frågan här i riksdagen. Jag ber alltså, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationen 6.

Herr talman! Från den 1 juli i år inträder avsevärda förbättringar på pensionsområdet. Det vet ju alla som sitter i riksdagen. De innebär inte bara 95 sänkt pensionsålder, vilket många som har ett tungt jobb tacksamt tar emot, utan också större möjlighet till rörlighet i pensionssystemet. Det är många här i riksdagen som under flera år har kämpat för sådan större rörlighet. Nu får vi det. Man kan begära förtida uttag, och man kan återkalla förtida uttag i princip när man vill och hur många gånger man vill. Det är vårt fina datasystem som har gjort att de administrativa uppgifterna i detta avseende kan klaras. Allt det här är vi självfallet alla glada över och tacksamma för. Från moderat håll anser vi dock att det finns några skönhetsfläckar i det här systemet som man har skäl att påpeka. Det har vi också gjort i några reservationer. Den första reservationen avser själva kvalifikationsreglerna. Det har sagts att en person måste jobba minst 17 timmar i veckan för att få ta delpension. Denna gräns har man satt för att vederbörande skall få behålla sina sociala förmåner. Vi säger från moderat håll att man kunde slopa 17-timmarskravet. En människa som har deltidsarbete på exempelvis 20 timmar i veckan skall kunna trappa ner eller avstå från ett deltidsarbete, ta pension på halva förlusten av inkomsten och leva på resten. Det kanske han vill göra om han t.ex. har en hustru som förvärvsarbetar. Vi tycker att de skall kunna få välja att leva på det sättet. Man skulle få större rörlighet och flexibilitet i pensionssystemet om man anpassade det till individuella behov i större utsträckning än nu. Det kan finnas många skäl till att man inte vill arbeta 17 timmar i veckan. Man kan vilja ha säsongarbete, vissa utredningsjobb eller annat, litet sporadiskt under året. Man kan ha ett sparkapital som man vill leva på efter 60 års ålder osv. Kravet på 17 timmars arbete i veckan borde inte finnas, tycker vi. För att få delpension skall man ha tio års tjänst i ATP-systemet efter 45 års ålder. Det är OK. Men den allvarligaste skönhetsfläcken när det gäller kvalifikationsreglerna är kravet att man skall ha arbetat in den tiden som anställd. Annars faller man utanför systemet. Här är jag verkligen förvånad över att Eric Carlsson, som från den här talarstolen har visat så stort socialt patos i de här frågorna, inte anslutit sig till oss. Här gäller det faktiskt småföretagare: jordbrukare m.fl. De betalar dessutom sin avgift själva. Låt oss, ärade kammarledamöter, tänka oss hur det här systemet fungerar. Vi kan tänka oss en småjordbrukare med en anställd. Han betalar sina avgifter — ATP och folkpensionsavgift — för både sig själv och sin anställde: Vid 60 års ålder orkar han inte längre hålla på med sitt småjordbruk. Han avvecklar det; han kanske är tvungen att göra det på grund av konkurs eller något annat. Han lyckas få ett deltidsarbete, men han får ingen delpension. Hans anställde får både deltidsarbete och delpension. Detta är, mina vänner, fullständigt orimligt, och jag är utomordentligt förvånad över att mittenbröderna inte har gått med på vårt berättigade krav på en ändring. Det gäller i högsta grad småföretagare. Reservationen 2 handlar om beräkningen av delpensionens storlek — och den beräkningen är verkligen komplicerad och skapar dessutom en orättvisa som är ganska fantastisk. Man har nämligen sagt att delpension aldrig får Nr 76 bli större än skillnaden mellan den sjukpenninggrundande inkomsten innan och efter det en person gått över till deltidsarbete. Här har man alltså kopplat pensionen till den sjukpenninggrundande inkomsten — inte till inkomsten. — f Och den sjukpenninggrundande inkomsten är, som alla vet, 7,5 gånger bas — Vissa delpensionsbeloppet — i dag 75 000 kr. Det betyder i praktiken att en välavlönad tjäns — frågor m.m. teman med 75 000 kr. om året får 24 000 kr. i pension. Det är det mesta man kan få. Men en tjänsteman som har 90 000 kr. om året och går över till halvtidstjänst får 19 500 kr. i pension. OK, säger vi, låt den högsta pensionen stå kvar vid 24000 kr. hur stor inkomst en människa än har — men man skall inte reducera pensionen när inkomsten stiger. TCO reagerade våldsamt mot detta. 10 procent av organisationens medlemmar är berörda. Denna delpension finansieras med en avgift, som alla betalar. I dag betalas avgifter på inkomstdelar ovanför 75 000 kr. Men det är inte nog med att pensionen skall stå kvar där utan den avvecklas. Trots att avgifter på dessa inkomstdelar betalas, försvinner pensionen helt och hållet, när inkomsten stiger tillräckligt. Alla här i kammaren måste väl hålla med om att ett sådant system är orimligt. Det förekommer ingen annanstans inom vårt Socialförsäkringssystem. Det egendomligaste, herr talman, är vad utskottsmajoriteten säger på s. 8isitt betänkande, där den erinrar om att ”lagstiftningen om delpensionering självfallet inte uteslöt avtalsmässiga kompletteringar t.ex. för inkomstdelar som översteg den allmänna pensionsgränsen vid 7,5 basbelopp. Enligt vad utskottet erfarit har från fackligt håll redan framställts krav på sådana kompletteringar.” Meningen är alltså att man avtalsvägen skall tvinga arbetsgivarna att betala en delpension ovanpå 75 000 kr. eller behålla den på oförändrad standard, samtidigt som de får betala avgifter till systemet. Betalningen skall alltså ske två gånger, vilket är en mycket egendomlig konstruktion. Vi kan självfallet inte godta att man skall betala två gånger till ett pensionssystem för att få behålla en pension. Reservationen 4 handlar om intjänandetiden. Även där finns en skönhetsfläck. Det nuvarande systemet säger att man måste tillhöra försäkringen i 30 år för att få full pension. Men ingenting hindrar att man får betala i 45 år. Om man börjar jobba i 18-årsåldern och håller på tills man blir 65 år, får man betala hela tiden. De människor som har så lång betalandetid har ingen som helst fördel gentemot andra människor. En gruvjobbare, som är 62 år, som har arbetat sedan han var 18 år, som varit varken sjuk eller arbetslös — för då får han förtidspension utan reducering — och som vill göra förtida uttag, får vidkännas en reducering med 18 "+ av pensionen under hela sitt återstående liv, trots att han har betalat i 45 år. Det kan inte vara rimligt, herr talman. Endast staten kan skapa ett sådant pensionssystem. Ett privatförsäkringsbolag skulle aldrig kunna göra det. En utlänning, som kommer till Sverige t.ex. vid 52 års ålder, bor här i 10 år och blir svensk medborgare, kan göra ett förtida uttag vid 62 års 9” ålder med 18 "+ reduktion. Han får alltså exakt samma pension efter 10 år i Sverige som en jobbare som har arbetat och betalat till systemet i 45 år. Detta borde pensionskommittén titta på. Reservationen 5 rör en mindre fråga, men den kan ha betydelse för vissa försäkrade, nämligen sådana som gör förtida uttag i slutet av ett år, i november eller december. Då mister de hela det årets inkomst i ATP-systemet. Jag har just i dagarna haft kontakt med en sådan person, vars ATP-poäng för kommande del av livet blev påverkad. Han får en ganska kraftig sänkning av sin pension just därför att han gjorde ett förtida uttag i december månad och miste hela det året. Vi anser att gör man ett förtida uttag i slutet av året, skall man få räkna det året såsom inkomstår i ATP-hänseende. Reservationen 7 handlar om yrkesfiskarna. Där finns en trepartimotion från de borgerliga. Yrkesfiskarna är en grupp, som man kanske bör inrätta en särskild pensionsålder för. Jag är medveten om att det finns många yrkesgrupper i Sverige som kan ställa samma krav, men de flesta av dem har möjlighet att förhandla om sin pension. Det har t.ex. gruvarbetarna gjort — de har förhandlat om en sänkning av pensionsåldern till 60 år. I princip kan vilken yrkesgrupp som helst förhandla om sin pension. Yrkesfiskarna är ju däremot egenföretagare och kan alltså inte förhandla om en sådan sak, utan för dem måste riksdagen gå in och fatta ett beslut. Vi tycker att våra fiskare kan få den favören, eftersom de har ett hårt och slitigt jobb. I det yrket börjar man ofta arbeta mycket tidigt och följer sin far på båten redan i unga år. Det är också så att i praktiskt taget alla andra länder får yrkesfiskare pension vid 60 år. Om jag inte är felunderrättad har också handelsflottans anställda pensionsåldersgränsen satt vid 60 år, därför att det anses vara ett hårt jobb att gå på sjön. Därför anser vi att även yrkesfiskarna bör få pensionsåldern sänkt till 60 år. — Det krävs givetvis utredningar om en del av de här förslagen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där mitt och herr Fridolfssons namn förekommer.

Herr talman! Pensionsfrågorna är ju av den karaktären att de tilldrar sig stort intresse i vida kretsar, och det är väl också ganska naturligt att det intresset ökar ju närmare pensionsåldern man kommer. Här har de två tidigare talarna skildrat en hel del aktuella saker i detta avseende, och jag skall därför bara helt kort beröra de tre reservationer där folkpartiet har deltagit och där mitt namn förekommer. Låt mig börja med reservationen 2 beträffande den minskning av pensionen som sker när man tar ut delpension, om man överskrider det basbelopp på upp till 75 000 kr. som herr Ringaby här just har berört. Låt vara att det är rimligt att uttaget får stiga upp till denna gräns, men då vore det också rimligt att man, när den gränsen är nådd, låter det stanna där och inte — som förhållandet faktiskt är — låter det trappas av tills det helt försvinner, om man kommer upp i dubbla basbeloppstalet. Detta har i berörda kretsar givetvis väckt berättigad uppmärksamhet och kritik. Nr 76 Utskottet hänvisar till att man skall lösa problemet avtalsvägen och att sådana krav redan har framställts. Självfallet kommer också den möjligheten att utnyttjas om det inte blir någon ändring. Jag föreställer mig att det I är ett rättvisekrav att reglerna ändras, speciellt med hänsyn till att man — Vissa delpensionshar lyft bort det tak till vilket arbetsgivaren skall betala för de här förmånerna. — frågor m.m. Det är då orimligt att erlägga avgift för en försäkringsförmån som försvinner när beloppet blir tillräckligt högt, medan det däremot inte finns någon gräns när det gäller att betala in avgifter — då går man ända upp i topp utan tak. Däremot trappas förmånerna av så att hela förmånen till slut har försvunnit när man har nått upp till två gånger 7,5 basbelopp. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationen 2 till föreliggande betänkande. Reservationen 3 grundar sig på en motion av herr Jonsson i Mora. Det är ju en känd sak att vårt parti har varit aktivt när det gäller att driva på de beslut angående pensionering som har tagits ända sedan allmänpensionen infördes för drygt 60 år sedan. Hela tiden har här funnits ett liberalt engagemang, och förbättringar har genomförts successivt. Alldeles nyligen togs ett stort steg framåt, när riksdagen sänkte pensionsåldern till 65 år och skapade möjligheter till deltidspension. I takt med denna utveckling har vi också strävat efter att förfina pensioneringsinstrumentet och anpassa det till den enskilda människans önskemål och behov. Syftet med den motion som jag har stött med reservationen 3 är att söka möjliggöra större rörlighet i pensionssystemet. I reservationen begär jag därför ett förslag i den riktningen från regeringen, som ju kan låta utreda frågan, i stället för att vi, som det sägs i utskottsbetänkandet, skall avvakta hur den pensionsreform kommer att verka som skall börja tillämpas om några månader. Jag menar att regeringen borde se vad som kan göras ytterligare och komma med förslag.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

Utskottsmajoriteten instämmer i att yrkesfiskarna utsätts för avsevärda påfrestningar i både fysiskt och psykiskt avseende men hänvisar till att problemet kan lösas avtalsvägen av arbetsmarknadens parter. Vore detta riktigt, skulle man kunna säga att den vägen är att rekommendera, men som herr Ringaby redan har påpekat föreligger det en speciell situation just för yrkesfiskarna. De är inte i det läget att de kan gå till någon arbetsgivare och diskutera de här sakerna, eftersom de till allra största delen är partsdelägare och alltså räknas som egna företagare i sin verksamhet.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

Herr talman! De motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande är ju i stort sett av samma innehåll som de motioner som vi behandlade samtidigt som riksdagen antog lagen om delpensionering förra året. Det är en lag som ännu ej trätt i kraft och som vi inte har någon erfarenhet av. I motionen nr 551 — om jag nu får börja med den eftersom där framförs den hårdaste kritiken mot lagen om delpensionering och eftersom den också har föranlett de flesta reservationerna — sägs det att om man inte hade haft den här lagen skulle det ha varit mycket lättare att avtalsvägen få fram ett smidigt och väl fungerande system. Herr Ringaby har ju också varit inne på detta i sitt anförande — att han tycker att den här lagen är alltför stelbent och att det kanske skulle ha varit lättare om inte denna lag hade funnits. Ja, det är en sak som man verkligen kan diskutera. I varje fall var inte detta löntagarnas uppfattning när lagen antogs eller under förarbetena till lagen. De visste väl av erfarenhet att det nog inte skulle bli så lätt att förhandlingsvägen få igenom kravet på delpensionering. De önskade att rätten till delpensionering skulle vara lagfäst. Men sedan är det ju också så, herr Ringaby, att som lagen är utformad är det parterna på arbetsmarknaden som skall förhandla om rätten till deltidsarbete och därmed sammanhängande problem. Jag har mycket svårt att förstå att det skulle vara så mycket besvärligare att komma överens parterna emellan i dessa frågor om vi inte hade haft den här lagen. Rätten till ledighet är garanterad i lag. Den saken behöver man inte förhandla om, och det tror jag är bra i varje fall för löntagarna. Om det sedan hade varit bättre för arbetsgivarna om man inte haft denna lag skall jag inte yttra mig om. Det är en annan sak. Nu har vi den här lagen, och i varje fall har ingen föreslagit att den skall bort. Men ett antal motionärer är kritiska på vissa punkter och anser att lagen har så svåra skönhetsfläckar att den måste ändras och kompletteras. Herr Ringaby har i sitt anförande talat just om dessa svåra skönhetsfläckar och vilka punkter han vill ha ändring på. Jag fick en viss känsla av att herr Ringaby har den uppfattningen att de här skönhetsfläckarna är så svåra att den valfrihet och den smidighet som man önskat uppnå i stort sett skulle utebli om man inte ändrar lagen. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte ansett sig böra biträda de motionsvis framlagda förslagen till ändringar. För det första tycker vi att lagen inte är så bristfällig som man vill göra gällande, och för det andra anser - Nr 76 vi att man inte bör göra några ändringar innan vi får erfarenhet av lagens Fredagen den praktiska verkningar. Det här är ju en ny lag. Dess motsvarighet finns 5 mars 1976 inte, såvitt jag känner till, någonstans i världen, och vi kan inte få någon = vägledning från något håll. Därför bör vi nog inte göra några ändringar = Vissa delpensionsinnan vi har erfarenhet av hur lagen kommer att fungera i praktiken, inte — frågor m.m. minst med hänsyn till att man lämnat ett vitt fält öppet för parterna på arbetsmarknaden att komma överens om regler och tillämpningar. Nu kanske någon befarar att man inte skall lyckas med detta och att de som bäst behöver denna delpension inte ens skall kunna, få den. Det skymtar i varje fall fram i motionerna. Jag tycker att man inte skall hysa alltför stora farhågor på den punkten. Visst kan vi väl alla vara medvetna om att man kommer att möta vissa problem vid den närmare utformningen, och visst kan det kanske bli besvärligt i vissa branscher. Men jag tror att dessa förhandlingsvana och på dessa områden tränade människor skall kunna klara av de här sakerna — de har säkerligen tidigare klarat av svårare problem. Jag vill också säga till herr Ringaby att om man slopar det timantal för deltidsarbete som är ett villkor för att deltidspension skall kunna utgå, så tar man ju bort det elementära inslaget i lagen. Herr Ringaby säger att det finns många skäl till att man skall ta bort bestämmelsen om de 17 timmarna, och jag skulle vilja säga att det finns också många skäl till att man bör ha denna genomsnittliga arbetstid kvar. Om man slopade det här arbetsvillkoret skulle man som sagt ta bort det kanske väsentligaste inslaget i lagen. Jag anser att dessa arbetstagare skall ha kontakt med arbetsmarknaden och behålla de sociala förmåner som de därigenom får. Vi har inte heller kunnat biträda kravet på att man helt skulle kunna lämna förvärvsarbetet före 65 års ålder. Det finns ju en särskild pensionsform för detta, nämligen det förtida uttaget. Herr Ringaby talar litet hjärtknipande om att det kan vara ett par äkta makar som har ett sparkapital och kanske vill ta ut deltidspension och tära på sparkapitalet. Ja, visst kan de ha ett sparkapital och visst kan det vara riktigt att de använder detta på ålderns dagar för att trappa ner arbetet, men då går det väl lika bra att tära på sparkapitalet vid ett förtida uttag. Det är naturligtvis väldigt lätt att lägga fram alla möjliga förslag om justering av reglerna om intjänandetid, förmånskrets och erforderligt timantal. Men strävandet vid utarbetandet av lagen om delpension har varit att för långvarigt yrkesverksamma få till stånd en enkel konstruktion, som inte är alltför svår att tolka och administrera. Reglerna inom den allmänna försäkringen har därvid tjänat som förebild. En annan viktig sak är — och det påpekar LO speciellt i sitt remissyttrande — att det är mycket angeläget att löntagarna även efter övergången till deltidsarbete får bibehålla sina övriga förmåner. Särskilt viktigt är kanske i det här fallet arbetslöshetsunderstödet. En kombination av arbete och pension med bibehållna sociala förmåner är alltså en lösning som vi inte vill rubba på. Lagens främsta syftemål är ju att de som har de tunga och besvärliga 101 jobben skall få ökad valfrihet i detta sammanhang. Därför har vi inte heller velat släppa på principen om kopplingen mellan arbetstid och pension och ej heller på principen att man skall ha minst tio års anställning för att omfattas av lagen. Vi tycker att det är riktigt att man kräver denna anställningstid för att den här rätten skall föreligga. I reservationen 2 — det är en moderatoch folkpartireservation — föreslås att bestämmelsen om att begränsningen av pensionen till skillnaden mellan den sjukpenninggrundande inkomsten före och efter övergången till deltidsarbete skall utgå ur lagen. Även jag, herr talman, känner väl till att den här bestämmelsen har diskuterats och även kritiserats i vissa sammanhang. Men när man skrev lagen var man klart medveten om de konsekvenser som herr Ringaby nu har betecknat som en av de allra svåraste skönhetsfläckarna. Som jag tidigare sagt är emellertid lagen i första hand avsedd för normalinkomsttagare, och personer med relativt höga inkomster torde ändå inte tillhöra den grupp som i första hand begär deltidspension. Om de gör det, så finns det, som herr Ringaby själv sade, möjligheter att träffa kollektivavtal som reglerar denna sak. Departementschefen har också pekat på detta i propositionen om rörlig pensionsålder. Han säger att det är ganska naturligt att man tar upp denna fråga och tar också dessa problem som exempel. Förhandlingar har ju också redan påbörjats. Jag är övertygad om att den saken går att klara. Sedan sade herr Ringaby att det är orimligt att tvinga arbetsgivarna att betala kostnaderna för en förhandlingsöverenskommelse, samtidigt som de får betala ATP-avgifter för obegränsat belopp. Men om man sänker pensionsåldern från 67 till 65 år, så avlyfter man ju två års kostnader för de stora grupper som tidigare hade 65 år som pensionsålder.

Med anknytning till reservationen 4 pläderade herr Ringaby sedan för att anställda med tunga, monotona och relativt lågt betalda arbeten och lång intjänandetid bakom sig skulle få rätt till förtida uttag på förmånligare villkor än andra. Även herr Hyltander och utskottets vice ordförande har varit inne på den frågan och framhållit att nämnda grupper är orättvist behandlade i förhållande till människor med kortare anställningstid. Men ute i arbetslivet är det ju den stora gruppen, de många människorna, som har och kommer att ha lång anställningstid bakom sig, när de går i pension. Om man då, som reservanterna föreslår, genomför mera generösa bestämmelser för människor med lång anställningstid, så närmar man sig en ytterligare sänkning av pensionsåldern. Motionärerna säger emellertid att syftet är att detta endast skall gälla dem som har tunga, besvärliga och relativt dåligt betalda jobb. Men då kommer man in på det mycket svåra avgränsningsproblem som flera utredningar har sysslat med utan att kunna lösa, nämligen vilka jobb det är som kan betraktas som besvärliga och svåra. Vilka arbeten är relativt dåligt betalda? Jag tror att det skulle bli mycket svårt att klara ut den saken. Hela det här förslaget tycket jag f.ö. faller på de mycket besvärliga ad Nr 76 ministrativa problem som skulle uppstå, om det genomfördes. Såvitt jag kan förstå skulle man då praktiskt taget behöva följa varje individ från den dag då han eller hon börjar i förvärvslivet, se efter vilka yrken ve I derbörande har sysslat med osv. Man skulle behöva följa varje människa — Vissa delpensionshela arbetslivet ut. Ett sådant förslag förefaller mig vara ganska illa genom = frågor m.m. tänkt och framför allt skulle det bli mycket svårt att praktiskt genomföra. Därför har utskottets majoritet inte kunnat biträda det motionsyrkandet. Vidare återkommer moderaterna och föreslår i reservationen 5 att inkomster förvärvade under det år då förtida uttag gjorts skall kunna grunda rätt till ATP. Det är en ganska betydelselös detalj — eller i varje fall är det ingen stor fråga. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning biträda det förslaget. Den som bestämmer sig för förtida uttag har ju själv alla möjligheter att reglera den här saken. Bestämmer han tidpunkten till början av ett år, så förlorar han ingenting. Gör han det i slutet av året kan dock vissa poäng falla bort. Men man har som sagt möjlighet att själv reglera detta; man kan begära förtida uttag vid vilken tidpunkt som helst. Även detta skulle dock bli litet krångligt rent administrativt. Pensionspoängen uträknas ju på ett års deklarerade inkomster. Skulle man börja beräkna pensionspoäng för någon månad, ett halvår, eller vad det kunde bli fråga om, får man ökade besvär administrativt. Herr talman! Utskottets vice ordförande talade på sedvanligt sätt om att sänkningen av pensionsåldern kommer tio år för sent. Han sade att det i första hand är de valkiga nävarnas och blåblusarnas folk som fått känna av detta. Vi har haft åtskilliga replikväxlingar om den saken här i kammaren, och jag tror inte att det är meningsfullt att fortsätta den debatten. Men för att friska upp minnet litet tog jag mig under helgen före att läsa debattprotokollen från ATP-stridens dagar. Så här långt efteråt förundras man över det sega, ihärdiga motstånd som man mötte från de borgerliga partierna när det gällde att genomföra den stora pensionsreformen, ATP-reformen. Vi kan nu förbättra den undan för undan, göra den smidigare och ge pensionärerna bättre möjligheter till valfrihet. Hade vi i stället följt centerlinjen, så inte hade vi gagnat blåblusarnas och de valkiga nävarnas folk. — Nog sagt om detta. Vi har ansett oss böra avstyrka yrkanden i centerreservationen om att tillförsäkra den som gjort förtida uttag en speciell förmån i detta sammanhang. De som har gjort förtida uttag före den 1 juli i år får en omräkning av sina pensioner enligt de förmånliga regler som riksdagen antog i samband med beslutet om en sänkning av pensionsåldern. Herr vice ordföranden har också redogjort för dessa förmånliga regler och erkänt att de är bra för dem som har gjort detta förtida uttag, men han tycker inte det är tillräckligt. Om man skulle tillmötesgå centern på denna punkt och efter herr Carlssons modell räkna om pensionerna för dem som tagit förtidspension före den 1 juli i år, skulle man, är jag rädd, få en reaktion från övriga grupper, från dem som har arbetat till 67 år och sedan gått i pension. De skulle 103 kanske med lika stor rätt kunna kräva att få sina pensioner omprövade. Förra året togs frågan om inkomstprövningen mellan pensionstillskott och ATP upp i ett par motioner. Dessa motioner överlämnade vi till pensionskommittén. Vi tyckte att det fanns skäl att utreda den saken. Det kan tänkas att kommittén, när den kommer in på pensionstillskotten, också kan ägna den här sidan av saken en tanke. Herr talman! Jag bör väl också säga ett par ord till herr Hyltander, eftersom han står för en egen reservation. När det gäller de reservationer där han är med anser jag att jag har besvarat även hans inlägg. I den speciella folkpartireservationen förs ett allmänt och, jag skulle vilja säga, till intet förpliktande resonemang om det angelägna i att ytterligare förbättra rörligheten i pensionssystemet. Nu är det ju så att lagen skall följas upp. Det är givetvis inte uteslutet att även den här lagen behöver ändras, allteftersom man vinner erfarenhet av de praktiska verkningarna. Hur och i vilket sammanhang lagen kan behöva ändras får erfarenheten och uppföljningen av lagen utvisa. Återstår så, herr talman, den mycket viktiga frågan om sänkt pensionsålder för fiskare. Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen behandlat motioner med förslag om sänkt pensionsålder för vissa yrkesgrupper. Sådana yrkanden har genomgående avslagits. Den huvudsakliga motiveringen härför har varit att det skulle bli mycket svårt att på ett godtagbart sätt inom den allmänna försäkringen differentiera olika sociala förmåner efter yrke eller sysselsättning. Sänkning av pensionsåldern har utretts och prövats i olika sammanhang. Det är speciellt gruvarbetarna som har varit föremål för dessa diskussioner, och de har nu avtalsvägen lyckats klara frågan, tydligen på ett ganska tillfredsställande sätt. Pensionskommittén har ägnat ganska stor uppmärksamhet åt de mera allmänna frågorna om sänkt pensionsålder för vissa yrkesgrupper. Kommittén har haft överläggningar med specialister inom medicin och åldersforskning. Dessa experter — jag tror man kan kalla dem så eftersom de sysslar med omfattande forskning på detta område — är av den uppfattningen att tillhörighet till visst yrke inte är någon lämplig grund för särregler i fråga om sociala förmåner, inte heller när det gäller pensionsåldern. Det har sagts här att fiskarna har ett mycket påfrestande arbete, att de kanske ofta är utslitna i förtid. Jag tror att det är påfrestande — jag har i varje fall ingen anledning att betvivla det, även om jag inte har någon erfarenhet av det yrket. Men de är inte ensamma om att vara i den situationen, de är inte ensamma om att ha besvärliga jobb. Det finns säkerligen många yrkesgrupper i detta land som kan anföra lika starka skäl för att komma i åtnjutande av samma förmån som föreslås i den här reservationen. Vi får rätt ofta rapporter från olika arbetsplatser om vilka risker jobbarna möter inom olika yrkesgrenar. Om fiskarnas arbetsförhållanden är rätt beskrivna och många av denna yrkesgrupp har en så dålig medicinsk status som här har sagts bör de också, som utskottets vice ordförande sade, ha stora möjligheter att — visserligen efter individuell prövning — få förtidspension. Dessa möjligheter har vä sentligt förbättrats undan för undan, de har stor betydelse i nuläget och Nr 76 de kommer säkerligen att få stor betydelse också i framtiden. Det har också i debatten nämnts att man bör jämföra fiskarna med andra yrkesgrupper — herr Ringaby var inne på gruvarbetet, där långa anställ: I ningstider inte ger speciella förmåner. Men när det gäller lagstiftning har — Vissa delpensionsvi inget område att jämföra med. Lagen gäller lika för alla. Att under — frågor m.m. jordsarbetarna förhandlingsvägen har lyckats genomdriva lägre pensionsålder får vi se mot bakgrunden av att just denna yrkesgrupp har ansetts stå i en klar särställning. Därför har gruvarbetarna också kunnat lösa frågan förhandlingsvägen. Riksdagen har som sagt tidigare vid fera tillfällen avslagit propåer som gått i samma riktning som förslaget i reservationen 7. Jag vill bara tillägga att det kanske finns ännu mindre anledning att bifalla sådana här yrkanden nu, eftersom pensionsåldern den 1 juli sänks med två år. Det förhållandet är inte betydelselöst i sammanhanget. Sänkningen av pensionsåldern är en jättelik reform som ligger väl i linje med vår tradition i det här landet. Vi har för övrigt genom de reformer som vi har bakom oss skapat ett som jag tycker bra system med olika valmöjligheter för en flexibel pensionsålder. Jag tror att de som har behov härav också kommer att utnyttja dessa möjligheter. Med detta, herr talman, ber jag att på samtliga punkter få yrka bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! I ett kort genmäle hinner jag inte med så mycket som jag skulle önska. Om man bortser från förslaget om sänkning av pensionsåldern för yrkesfiskare, kostar våra förslag inga ytterligare pengar. Förslagen i reservationerna innebär faktiskt också förbättringar av delpensionssystemet. Herr Fredrikssons argument mot dessa förslag har varit ganska intressanta. Argumenten är egentligen bara att förslagen gäller för få människor eller människor som ligger något ovanför normalinkomsttalen. Därmed har de enligt socialdemokratisk uppfattning inget intresse. Det är inte så, herr Fredriksson, att dessa förslag skulle omstörta pensionssystemet. Vi vet att pensionssystemet skall ses över, och det nya har ännu inte trätt i kraft. Vi vet emellertid också att 17-timmarskravet kan medföra problem. Varför skall vi ha ett sådant krav? Vi hyllar här valfriheten. Den som frivilligt väljer att stå utanför 17-timmarskravet och därmed utanför det lagliga skyddet när det gäller socialförsäkringar, bör få göra det. Det kan finnas goda skäl härför. Man kan inte heller klara detta genom att göra förtida pensionsuttag, som herr Fredriksson sade. Man kan göra förtida uttag, om man vill leva på sparkapital. Men då har man ju reducerat sin pension för hela livet, 105 om man inte är sjuk eller arbetslös. Vi tycker att man bör ha rätten att göra ett förtida uttag, även om man inte har heltidsarbete. De personer - i första hand tjänstemän — som ligger ovanför normalinkomsten får en reducering av pensionen med stigande inkomster. Herr Fredriksson måste väl ändå hålla med om att det är ganska egendomligt, eftersom det ju betalas avgift för dessa inkomster. Det betalas ju en pensionsavgift till den här delpensionen med 0,25 ".. När så sker, skall man väl inte minska pensionen för de männsikor som råkar öka sin inkomst. Det anser vi vara alldeles orimligt. Likaså anser vi att det är orimligt att kräva 10 års anställning för deltidspension. Det diskriminerar hela gruppen småjordbrukare och småföretagare som avvecklar sina företag och blir anställda i 60-årsåldern. Även om de får deltidsarbete kan de aldrig få delpension.

Herr talman! Denna fridens fredagseftermiddag skall jag inte öppna någon stor process med utskottets herr ordförande eller någon annan. Jag skall bara göra några korta kommentarer till vad som har sagts. Utskottets herr ordförande sade att jag på vanligt sätt talat om en sänkning av pensionsåldern och att det inte betyder någonting när vi fått ATP. Men i slutet av sitt anförande säger herr ordföranden ändå att sänkningen av pensionsåldern med två år är en stor reform. Just det! Den reformen har vi fått kämpa för ända sedan början av 1960-talet. Det skall utskottets herr ordförande inte försöka krångla bort. Det är en viktig reform. Det motstånd mot en sänkning av den allmänna pensionsåldern som funnits i riksdagen har betytt förlorade år för alla de människor som måste slita ut sig till 67 år. Sedan vill jag vända mig till herr Ringaby. Han var förvånad över Eric Carlsson som inte följt utvecklingen beträffande delpensionen. Har herr Ringaby inte uppmärksammat att det finns möjlighet till förtidspension från 60 år på grund av medicinska och arbetsmarknadsmässiga förhållanden? Herr Ringaby deltog i en resa i Jämtlands län, där vi fick en redovisning av hur hög procent förtidspensionärer som fanns på grund av de speciella förhållanden som rådde för de människorna. Vilka var det som var pensionerade? Jo, det var framför allt småbrukare och skogsarbetare som haft ett tungt och svårt arbete och som man inte ville flytta från deras hembygder. Möjlighet finns alltså i dag att klara denna typ av pensionering genom förtidspensionering, om man använder den på ett hyfsat sätt. Där kommer jag även in på det ni sagt om fiskarna. Vi menar att med de möjligheter som finns i dag att ta hänsyn till de individuella fallen kan man klara en pensionering redan vid 60 år. Jag tror det finns anledning stryka under detta och att pensionsnämnden i Bohuslän bör klara ut den frågan. Så vill jag beröra vår reservation nr 6. Herr Fredriksson säger att övriga grupper skulle reagera om man sänker pensionsåldern för denna grupp människor till 65 år genom att reducera det förtida uttaget med hänsyn till sänkningen av pensionsåldern. Det är ett märkligt resonemang. Var finns Nr 76 solidariteten med dessa människor som, på grund av besvärliga arbetsförhållanden och den hårda prövningen i fråga om möjligheten att få förtidspension, tvingats till förtida uttag? Det är de människor som varit pressade. I av arbetslivet som man på det sättet skulle kunna ge stöd och hjälp. Det — Vissa delpensionsär från denna utgångspunkt vi stannat för att yrka bifall till reservationen — frågor m.m. 6 och vi menar att pensionskommittén i rättvisans namn måste lösa de här frågorna.
Herr talman! Herr Fredriksson karakteriserar folkpartimotionen 739 av herr Jonsson i Mora som ett allmänt och till intet förpliktande resonemang. Jag skall erkänna att den inte innehåller något utarbetat förslag i den fråga den för fram tankegångar om. Men vi har haft så stort förtroende för det visionära tänkandet hos vår sittande regering att vi trodde att den med hänsyn till de tankegångar som framförts i motionen skulle kunna komma med förslag i ärendet. Det är väl tänkbart att partiet och herr Jonsson i Mora kan samla sig till ett konkret förslag så småningom, men vad motionen velat göra är att ta upp frågorna till belysning för att komma ytterligare ett steg på vägen till ett bättre och mer människoanpassat arbetsliv och pensionssystem. Vi säger ju i motionen att detta bara är ett steg på vägen mot en anpassning av systemet till den enskildes behov och önskemål. Att då säga att den är allmän och till intet förpliktande är kanske litet orättvist, även om den inte innehåller sådana konkreta förslag som man kan ställa yrkande på.

Jag ifrågasätter om inte bestämmelserna om anpassningen till sjukförsäkringens storlek utformades innan man tog bort taket för avgifterna. Där har vi en komplikation som understryker orättvisan och ojämlikheten i det system som faktiskt råder. Det är främst därför jag ansluter mig till detta. Man kan ange ett maximital för deltidsersättningen. Men att trappa ner den så att man med oförändrat avgiftsuttag ändå går ned till noll kan inte vara rättvist.

Herr talman! Herr Ringaby återkommer till frågan om taket på 7,5 gånger basbeloppet och tycker att det är en orimlighet att det skall vara kvar. I samband därmed tar han också upp frågan om avgiften och tycker att det är orimligt att inte en sådan förmån kan utgå när avgift betalats in. Ja, det är klart att man som herr Ringaby kan tycka att detta är orättvist, om man är fångad i ett premiereservsystemtänkande som herr Ringaby tycks vara. Men det är ju så att storleken på pensionen inte alls är beroende av de avgifter som har betalats in, utan pension utgår med hänsyn till den deklarerade inkomsten och har ingenting med avgifter att göra. Det 107 är ganska många som får pension utan att en enda krona i avgifter har inbetalats, och jag förmodar att herr Ringaby inte tycker att det är orättvist. Jag vill också säga till herr Ringaby att den som av medicinska eller arbetsmarknadsmässiga skäl inte kan arbeta till pensionsåldern har goda möjligheter att efter invidivuell prövning få pension tidigare. Vi har alltså i praktiken en lägre pensionsålder för dem som behöver den bäst. Så får vi nu deltidspensioneringen, och därmed har vi också ökat möjligheterna till pensionering efter personliga förutsättningar och behov. Att den här gruppen är liten, att det kanske inte är så många människor som berörs innebär inte att frågan för oss är ointressant. Så är absolut inte förhållandet. Jag har sagt att den här frågan bör kunna lösas förhandlingsvägen. Jag vill också tillägga att just den här frågan om begränsningen till 7,5 gånger basbeloppet ligger hos pensionskommittén, som skall titta på den. Det är ju inte alls säkert att det här taket skall behållas för all framtid. Det är inte alls säkert att det är riktigt att man har detta tak. Vi får, herr Ringaby, avvakta det delbetänkande som skall komma i höst och där pensionskommittén kommer att lägga ett förslag om intjänande av pensionsrätt i pensionssystemet. Jag ser att min repliktid är ute, så jag får återkomma för att bemöta utskottets vice ordförande.

Herr talman! Vet inte herr Ringaby att det finns förtidspension, säger Eric Carlsson i Vikmanshyttan och hänvisar till att de som tar förtidspension ofta är småföretagare och andra som haft ett hårt jobb. Jo, visst vet jag det. Det är bara det att man måste vara sjuk eller arbetslös för att få förtidspension utan reducering. Om man gör ett förtida uttag utan att vara sjuk eller arbetslös får man reducerad pension. Här är det inte fråga om förtidspension utan om rätt till deltidspension, och det tycker jag att en egenföretagare skall ha. Det är vad reservationen handlar om. En egenföretagare skall, om han slutar som företagare och blir anställd, ha samma rätt att ta deltidspension som en vanlig löntagare. Det måste vara fullständigt rättvist och jämlikt och rimligt att tillämpa den principen. Jag är, herr talman, ingalunda fången i något premiereservsystemtänkande, som herr Fredriksson tycks tro. Inser inte herr Fredriksson det orimliga i att folk med inkomster över det normala, alltså mer än 75 000 kr., får sänkt delpension? Att de inte får tillgodoräkna sig pension över ett visst tak, godtar jag, men inte att pensionen skall sänkas när inkomsten stiger. Och kom ihåg herr Fredriksson att om sju åtta år kommer normalinkomsten för en vanlig arbetare att vara 80 000-90 000 kr., till följd av den inflation som vi har i dag. Då kommer människor att få uppleva att deras delpension oavbrutet sänks när inkomsten stiger. Om herr Fredriksson inte inser att det är något galet i ett sådant system, skall jag sluta argumentera.

Nr 76 Herr talman! Får jag säga till herr Ringaby i all vänlighet — inte denna fridens förmiddag utan denna eftermiddag — att den delpension som riksdagen har beslutat om träder i kraft den 1 juli 1976. Och detta är något I nytt. När vi fattade detta beslut i riksdagen, på förslag av socialförsäkrings — Vissa delpensionsutskottet, sades det klart ut att den första tiden fick bli en försöksverksamhet — frågor m.m. i avvaktan på de erfarenheter som man skulle vinna. Det gör att jag betraktar detta som en delreform som är beslutad och som skall träda i kraft. Sedan får erfarenheten visa hur man kan bygga ut den. Men att börja bygga ut på de premisser som herr Ringaby anför här är ändå litet svårt, eftersom vi inte riktigt vet vad de innebär. Därför har jag framhållit att det inom förtidspensioneringen med dess mera generösa regler som vi har godkänt här i riksdagen finns utrymme för att tillgodose människor som på grund av medicinska och arbetsmarknadsmässiga förhållanden inte kan fortsätta att arbeta efter 60 år. Förtidspensionering är något annat än förtida uttag. Jag hoppas att vi skall kunna minska de förtida uttagen, dvs. att människor begär förtida uttag av pension på grund av medicinska skäl. Det är just sådana medicinska skäl som inte kunnat berättiga till förtidspension som har gjort att det i dag finns en grupp människor som har tvingats att begära förtida uttag, och dem vill vi skapa rättvisa åt genom reservationen 6. Får jag sedan på tal om höjning av grunden för utgående pensioner utöver 7,5 gånger basbeloppet säga: Låt oss först lösa frågan om grundtrygghet för de människor som är satta i efterhand. Jag har gett exempel på sådana fall. Jag tror att samhällssolidariteten fordrar att vi i första hand skall tänka på de människor som har det sämst och inte på dem som ligger på toppen. Det är så lätt att hänvisa till förhandlingar också på detta område. Det är i och för sig riktigt att vi har en sådan ordning. Men låt oss först se till att vi har en grundtrygghet som tillkommer alla medborgare på ett tillfredsställande sätt. De förmåner som man förhandlar sig fram till och som kan vara alldeles särskilt bra i en del fall skall betalas ur det samfällda produktionsresultatet, den gemensamma kakan. Vi får då alla vara med och betala de reformer som beslutas här i riksdagen. Låt oss alltså se till att vi löser de näraliggande problemen, innan vi går vidare till de människor som har en hyfsad och bra inkomst i dag.